Fru talman! Monica Green har frågat mig vad jag avser att göra för att förhindra utförsäljning av Trafikverket ICT. Vidare har Monica Green frågat mig vad jag avser att göra för att behålla säkerhet, kunnande och kompetens i staten. Slutligen har Monica Green frågat mig vad jag avser att göra för att säkra viktiga samhällsfunktioner såsom styrd och prioriterad infrastruktur för kommunikation. Annika Lillemets har frågat försvarsministern vad hon avser att göra för att en heltäckande konsekvens och riskanalys som täcker krisberedskap och säkerhet genomförs före en eventuell försäljning av Trafikverket ICT. Vidare har Annika Lillemets frågat försvarsministern vad hon avser att göra för att säkra viktiga samhällsfunktioner utan en statligt ägd, opererad, styrd och prioriterad kommunikationsinfrastruktur, om det blir aktuellt. Slutligen har Annika Lillemets frågat försvarsministern vad hon avser att göra för att regeringen, utifrån samhällsansvaret, ska utse en särskild utredare med uppgiften att avskilja ICT från Trafikverket som ett statligt bolag och med uppgiften att säkerställa att staten behåller sitt inflytande över den samhällsresurs ICT är. Annika Lillemets interpellation har överlämnats till mig, och jag väljer att besvara hennes och Monica Greens interpellationer i ett sammanhang. Trafikverket ICT är en viktig leverantör av it och telekomtjänster till Trafikverket och andra kunder. Bland de uppgifter som utförs av Trafikverket ICT kan nämnas ansvar för drift av trängselskatt samt delar av trafikinformation och trafiksystem för järnväg och väg. Funktionen är viktig för infrastruktursektorn. Trafikverket ICT spelar dessutom en viktig roll för elektronisk kommunikation genom sitt fiberoptiska nät med stor geografisk täckning. Trafikverket ICT har i dag en viktig roll som operatörsneutral leverantör av bredbandskapacitet till den svenska marknaden, vilket bidrar till en bättre konkurrens. Det är angeläget för regeringen att ICT-funktionen ges möjlighet att utvecklas på ett för verksamheten och ITS-området optimalt sätt, och med beaktande av funktionaliteten hos samhällsviktiga funktioner. För att ICT ska kunna fortsätta att vara en effektiv leverantör har Trafikverket sett ett behov av att ge ICT möjligheter att vidareutveckla den verksamhet som avser andra än Trafikverket, vilket kan vara svårt att förena med myndighetens verksamhet. Trafikverkets syfte är att skapa förutsättningar för en tjänsteutveckling och kostnadseffektivisering som gynnar transportsektorn, samtidigt som samhällets behov av bredbandstjänster kan beaktas. Inom ramen för den målsättningen och sitt uppdrag har därför Trafikverket tagit initiativ till en informationsinhämtning från marknaden angående förutsättningar för förändrad verksamhetsform. Resultatet från Trafikverkets informationsinhämtning kan komma att utgöra ytterligare underlag för regeringen vid en prövning av vilka åtgärder som behövs för att långsiktigt tillgodose de behov funktionen avser. Den utgör i så fall ett komplement till det beslutsunderlag som regeringen har i form av betänkandet Trafikverket ICT . Det blir en senare fråga för regeringen att ta ställning till om ytterligare underlag behöver inhämtas. I det här sammanhanget vill jag nämna att regeringen i särskild ordning överväger frågan om behovsbilden avseende skyddad kommunikationslösning för offentlig sektor. Alla dessa aspekter kommer att vägas in när regeringen tar ställning i frågan. Då Monica Green, som framställt en av interpellationerna, hade anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav tredje vice talmannen att Lars Johansson i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! Tack för svaret avseende ICT, infrastrukturministern! Det var ett utförligt svar, och det vill jag tacka för särskilt. Man ska komma ihåg att Trafikverkets fibernät är ett omfattande kommunikationssystem. Man har byggt upp detta - det är egentligen Banverket som har gjort det - utefter de olika järnvägarna i Sverige, från Ystad till Riksgränsen. Det når 216 kommuner och består av 13 000 kilometer fibernät, som dessutom binder ihop 125 av de svenska stadsnäten och därigenom 90 procent av Sveriges befolkning. Detta är ett öppet nät, oberoende och operatörsneutralt. Det belyses också väldigt tydligt genom den här interpellationen att det är viktigt att vi kan bibehålla möjligheten att bygga ut våra bredband i hela landet och även skapa möjligheter för alla företag och människor att ha en fullgod bredbandstäckning. Det är också väldigt viktigt när vi diskuterar denna fråga att vi diskuterar på vilket sätt utvecklingen ska gå vidare. Jag vill gärna påminna om att regeringen tidigare har tillsatt en särskild utredare. Det var Åke Hedén, dessutom ordförande i Post och telestyrelsen, som presenterade sin utredning 2010. Han sade väldigt tydligt att om man skulle göra en utförsäljning av ICT skulle det hota kompetens, säkerhet och viktiga samhällsvärden. Jag vill gärna påminna om detta. Det är inte bara vi socialdemokrater som har uppmärksammat den diskussion som nu pågår och som Trafikverket också har varit ute och talat om, nämligen att man vill privatisera. Dessutom slår Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fast att det är oerhört viktigt att staten har en kontrollerande kommunikationsinfrastruktur för att säkra sitt behov av tillgänglighet och skydd. De föreslår också, helt i linje med vad Hedénutredningen föreslår, att nätet bör drivas vidare av staten. Jag blir inte riktigt klar över vad infrastrukturministern menar i sitt svar. Där talas om att Trafikverket har tagit initiativ till informationsinhämtning från marknaden angående förutsättning för förändrad verksamhetsform. Jag har noterat att Trafikverket har gått ut och frågat om marknaden är intresserad av att ta över verksamheten i ICT, och det finns ett stort intresse. 16 olika företag har anmält sitt intresse. Och det är klart att det här har ett stort värde. Det är en verksamhet som omsätter 1,6 miljarder, och 600 personer är anställda i verksamheten. Det är en stor verksamhet och har naturligtvis ett väldigt stort värde. Men vad händer om man lämnar ut den här verksamheten till marknaden och vi inte längre har fullständig kontroll över denna viktiga infrastruktur? Det är en viktig del i infrastrukturen att vi har kontroll över kommunikationssystemen som har en så stor betydelse för näringar och för människor i hela landet. Jag har en fråga på slutet, nämligen: Avser regeringen - för jag uppfattar nu att regeringen ska ta över den här frågan från Trafikverket - att komma till riksdagen med ett förslag om hur det hela ska organiseras i framtiden, antingen via ett statligt verk eller via ett statligt bolag?
Fru talman! Först vill jag tacka infrastrukturministern för svaren på de frågor som jag ställt till försvarsministern om statligt kontrollerbar kommunikationsinfrastruktur och vilka följder det kan få för krisberedskap och säkerhet om Trafikverket ICT säljs ut. Jag ställde frågorna till just försvarsministern därför att tillgång till en robust infrastruktur för it och telekommunikation är en viktig säkerhetspolitisk fråga. Vårt moderna samhälle är beroende av data och telekommunikation och blir därmed alltmer sårbart. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreslår i en utredning från 2010 att Trafikverkets it-enhet, alltså Trafikverket ICT, får ansvar för drift och förvaltning av statligt kontrollerbar kommunikationsinfrastruktur, som man kallar det, som behövs för att myndigheter ska kunna kommunicera på ett säkert sätt även i krislägen. Och utredningen finner att Trafikverket ICT har såväl infrastrukturen som kompetensen att hantera samhällskritisk information. Infrastrukturministern säger att Trafikverket ser ett behov av att ge ICT möjlighet att vidareutveckla den verksamhet som avser andra än Trafikverket och att det kan vara svårt att förena med myndighetens verksamhet. Jag undrar dels vad det här betyder lite mer, dels vad initiativet till informationsinhämtning från marknaden angående förutsättningar för förändrad verksamhetsform, som Trafikverket har tagit, egentligen innebär. Vad är det för utveckling man ser från Trafikverket, och hur vill regeringen utveckla ICT:s verksamhet? Vad är avsikten med informationsinhämtningen? Och varför skulle den vara svår att förena med myndighetens verksamhet? Som Lars Johansson sade förbereder Trafikverket nu på eget bevåg en försäljning av ICT. Enligt uppgift i tidningen Ny Teknik är det många som är intresserade av att ta över ICT, företag som Ericsson, IBM, Fujitsu och Saab. Och vem som driver ett av Sveriges största operatörsneutrala och rikstäckande telenät har stor betydelse, för även om själva fibernätet, det fysiska nätet, blir kvar i statlig ägo kan hantering och drift av kapaciteten inte längre skötas med statlig insyn om nyttjanderätten till den säljs. Låt mig ge ett exempel. När it-driftleverantören Tieto drabbades av ett tekniskt fel den 25 november 2011 kunde de värst drabbade av deras kunder inte använda sina it-lösningar under flera veckor. Det var Tieto som gjorde prioriteringen vilka kunder som först skulle få hjälp att komma i gång, och så gör också andra leverantörer. Att ansvaret för prioriteringar i ett krisläge överlåts på privata aktörer, ger det verkligen bästa tänkbara krisberedskap? Går det verkligen att säkra viktiga samhällsfunktioner utan en statligt ägd, opererad, styrd och prioriterad infrastruktur för kommunikation? Vågar regeringen förlita sig på att privata aktörer tar samhällsansvar och gör de investeringar som krävs? Hur ser samhället till att privata aktörer tar sitt ansvar i en krissituation när det kan innebära kostnad i stället för omedelbar vinst? Hur ska regeringen kunna ta ansvar för en krishantering när de avhänder sig kontrollen över data och telekommunikation? Det är många frågor. De är viktiga och måste besvaras innan en försäljning av ICT kan övervägas, och det är regeringens ansvar att göra det.

Fru talman! Verksamheten vid Trafikverket ICT i Borlänge är inne i ett mycket kritiskt skede. Trafikverkets styrelse ska den 18 maj diskutera framtiden. Det här är en stor och fin verksamhet som omfattar 570 anställda varav 200 i Borlänge. ICT finns etablerat på 24 platser runt om i Sverige. Resultatet förra året var ett plus på 147 miljoner kronor och omsättningen ca 1,5 miljarder. Trafikverket och Transportstyrelsen hör till de största kunderna. Det är alltså en samhällsnytta i botten på det här. Nu är frågan om man ska gå vidare med en försäljning och privatisering av den här verksamheten som har ett stort ekonomiskt värde och ett stort samhällsvärde. Det är en verksamhet som är välskött och fint uppbyggd, och det känns lockande för privata intressenter på marknaden att ta över den. Om vi tillåter det att ske överlåter samhället en stor kunskapsuppbyggnad, stor kompetens och värden som byggts upp i samhällsnyttans tjänst till företag som inte har samma grund för sin verksamhet. Jag anser inte att det är rätt. I det arbete som föregått processen inför de diskussioner som nu ska ske i Trafikverkets styrelse har inte alternativet egen regi eller bildandet av ett statligt bolag utretts på ett sådant sätt att man kan vara nöjd, att det skett på ett grundligt sätt. Att utveckla ICT till ett statligt bolag skulle vara ett sätt att värna om samhällsnyttan och ett utvecklingsarbete som ligger i linje med de krav som exempelvis Trafikverket och Transportstyrelsen kan ställa. Vi skulle på det sättet kunna värna om arbetstillfällena och den kompetens som finns i Borlänge och på andra orter runt om i Sverige. Om det sker en försäljning är risken stor att verksamheten och kompetensen splittras, att russinen skärs ur kakan och att den effektiva struktur som nu byggs upp successivt vittrar sönder. Om verksamheten bevaras som den är men interna krafter driver frågan om outsourcing, utkontraktering, kommer förmodligen avtal efter avtal med privata företag att försvaga helheten så att det inte finns finansiella muskler att driva ICT vidare i den form som vi känner verksamheten i dag. Båda alternativen är ur ett samhällsperspektiv negativa. Regeringen måste ta ett helhetsansvar och ha en vidare syn på detta. Det går att inom ramen för ett nytt statligt bolag driva ICT vidare på ett bra sätt. Men det går ju självklart också att välja privatiseringens väg som när det gäller sak och praktik tycks vara svår att motivera. Kvar står då renodlade ideologiska skäl. Men privatisering som ett självändamål är inget som driver utvecklingen framåt på ett positivt sätt. Jag tycker att det är dags att efter alla de formuleringar som finns i ministerns svar redovisa var ministern och regeringen står. Är det privatisering man ytterst syftar till eller är man öppen för andra idéer? Att Trafikverkets styrelse inom kort ska diskutera de här frågorna och att signalerna är att det är försäljning man är ute efter tyder någonstans på att regeringen i bakgrunden faktiskt är inblandad. Har ministern en annan uppfattning än regeringens egen utredare, Åke Hedén, som har avrått från privatisering? Det skulle jag vilja ha svar på.
Fru talman! Låt mig inledningsvis säga att regeringen inte har fattat något beslut om inriktningen av Trafikverket ICT. Däremot finns det flera olika aspekter som kanske har legat bakom och utgjort skäl till varför olika utredningar har getts uppdrag. Trafikverket har, som en myndighet, ett uppdrag att fokusera och effektivisera i sin verksamhet. Det gör man naturligtvis i alla dess delar. Det är en del. Den utredning som gjordes av Åke Hedén har kommit in. Det är alldeles riktigt att det där gjordes bedömningen att en avskiljning kunde göras under vissa förutsättningar. Den här utredningen har inte remitterats ännu. Den finns kvar som ett underlag. Det finns också en grundläggande tanke när det gäller säkerhet, kunnande och kompetens. Det är någonting som alla tre har tagit upp här. Det finns ett grundfundament att infrastrukturen behålls i staten, om inte annat för att kunna investera och för möjligheten att styra över användningen av och tillgången till infrastruktur. Det är någonting som vi kommer att väga in i fortsättningen innan vi landar för beslut. Det finns ett behov av en skyddad kommunikationslösning för offentlig sektor, som Annika Lillemets också tog upp. Därför ser regeringen i särskild ordning över behovsbilden för en skyddad kommunikationslösning för offentlig sektor. Där har regeringen nyligen fattat beslut om ett uppdrag till Statskontoret. De ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 januari nästa år, 2013. Det finns också en del förvaltningspolitiska aspekter i detta. Enheten ICT ägnar sig delvis åt kommersiell verksamhet riktad mot marknaden. Utifrån de förvaltningspolitiska målen skulle det vara naturligt att pröva den delen gentemot marknaden i övrigt. Bredbandsstrategin fanns säkert med som bakgrund till utredningsdirektiven. Det finns en överkapacitet i nättillgången. Den fiberoptiska kabeln har en mycket bred sträckning. Man skulle se om en överkapacitet skulle uppstå genom en försäljning. Det skulle man kunna ha som ett viktigt instrument för att förverkliga regeringens bredbandsstrategi där en konkurrensneutral tillgång till kapacitet är en viktig fråga. Man kan naturligtvis fundera på det som Peter Hultqvist tog upp om hur och på vilket sätt styrelsen för Trafikverket har fått sitt underlag. Det är någonting som styrelsen också får göra en bedömning av när det kommer upp på deras möte, som jag tyckte att Peter Hultqvist nämnde, den 18 juni. Det har också förts diskussioner om huruvida ICT ska vara kvar i Trafikverket som en egen resultatenhet eller om det ska göras till ett bolag. Det finns väldigt många olika aspekter. Vi måste ha ett samhällsansvar över det som är viktigt. Det handlar om tillgång till bra kommunikationer, säkerhet och drift. Sådant finns med i alla ställningstaganden. Man skulle kunna säga att vi har många olika utredningar insamlade, och till detta har regeringen ännu inte tagit ställning.

Fru talman! Tack för kommentarerna, infrastrukturministern! Jag förstår också att det här handlar om många olika saker. Det handlar om Trafikverkets eget behov. Det handlar om Sveriges behov av att ha ett skydd som gör att vi kan ha tillgång till vårt kommunikationssystem. Det handlar om den kapacitet som ICT har för marknaden i övrigt. Åke Hedéns utredning har belyst detta. Jag har tittat i utredningen. Han har redovisat det här förhållandet och föreslagit att man ska ha ett separat affärsdrivande verk för ICT:s verksamhet. Man kan naturligtvis diskutera om det ska vara ett verk eller om det ska vara ett statligt bolag, men poängen i Åke Hedéns utredning är att han förordar att det ska vara statligt och att samhället ska ha ett övergripande ansvar över den här verksamheten. Jag tycker att ministern borde kunna ge besked på den punkten. Det är väldigt avgörande för hur vi ser på statens roll i sammanhanget. Jag tycker att vi ska avvisa det som Trafikverket diskuterar om en privatisering av den här verksamheten. Jag vill påminna om att vi i riksdagen har haft diskussioner om Telia Sonera och deras kopparnät. Det har resulterat i att det finns en majoritet i riksdagen för att inte sälja ut Telia Sonera, bland annat på grund av just kopparnätet. Det är en viktig del av svensk infrastruktur. Det här är en parallell. Jag menar att regeringen måste se det. Något måste man naturligtvis göra. Det tror jag att alla är överens om. Man måste hitta en organisation för hur vi ska utveckla verksamheten och se till att den långsiktigt fungerar på ett bra sätt i Sverige. Där måste man ta hänsyn till de här olika faktorerna. Det är också viktigt för Trafikverkets verksamhet att de har en enhet som sköter det som den ska sköta på ett bra sätt och att det fungerar i verket när det gäller all den it-tjänst som de måste ha för sin egen verksamhet. Det är väldigt avgörande. Därför måste regeringen komma fram till någon form av förslag. Då är min fråga till ministern återigen, för ministern har inte svarat på den punkten: Kommer det att föreläggas riksdagen så att riksdagen får möjlighet att ta ställning till frågan i sin helhet?

Fru talman! Hur Trafikverket ICT hanteras är en fundamental säkerhetspolitisk fråga men även en viktig it-politisk fråga, som man har varit inne på här. Jag vill nämna att i en av Bredbandsforums arbetsgrupper har ett flertal av bredbandsmarknadens aktörer tillsammans tagit fram en förstudie över hinder för att nå regeringens mål i bredbandsstrategin. I rapporten lyfte man bland annat upp problemet att befintlig infrastruktur inte används effektivt. Om regeringens målsättning ska nås är det av stor betydelse att den infrastruktur som finns kan utnyttjas till fullo och att kostnaden för att anlägga ny infrastruktur blir så låg som möjligt. Redan i december 2010 presenterade Åke Hedén sin utredning om Trafikverket ICT, som många har pratat om. Han föreslog att det skulle tillsättas en utredning med uppdrag att analysera och ge förslag på hur de statliga fibernäten ska samordnas till stöd för regeringens bredbandsstrategi. En av slutsatserna i hans utredning var att det inte finns något som säger att uppdelningen i flera ägarorganisationer är det mest optimala för samhälls och marknadsutvecklingen. Tvärtom pekar mycket på att så inte är fallet. En sammanslagning skulle kunna ge synergieffekter och därmed minskade kostnader. Utredningen rekommenderar att statens kommunikationsinfrastruktur samlas i ett statligt affärsdrivande verk. Om ett beslut om försäljning eller ett icke-beslut fattas gällande avskiljning av Trafikverket ICT går regeringen och landet miste om de positiva effekter som en samordning av de statliga verksamheterna skulle kunna medföra. Jag tycker att det är mycket viktigt att vi hushållar och använder de resurser vi har effektivt. Jag har också svårt att se att det skulle vara ett större problem att ICT skulle kunna tjäna pengar genom att sälja överskottskapacitet än att man skulle kunna förlora pengar genom att inte utnyttja våra resurser effektivt. Man skulle också kunna riskera säkerhet och krisberedskap genom ökat krångel och upphandlingar. Jag har svårt att se att det är ett stort problem. Jag tycker också att det finns ytterligare ett skäl att avskilja ICT. Det är att it-relaterade investeringar inte ska behöva konkurrera med underhållskostnader för järnväg eller väg. Jag undrar om infrastrukturministern, försvarsministern, it-ministern och hela regeringen avser att utse en utredare av ICT:s framtid och avskiljning från Trafikverket, som Åke Hedén föreslog i utredningen. Det har jag inte fått svar på ännu, men det var många frågor så jag hoppas att det kommer. Naturligtvis måste konsekvenserna av en avskiljning av Trafikverket ICT analyseras ur ett samhällsperspektiv och med övergripande samhällsnytta som utgångspunkt. Såväl bredbandsstrategin som den digitala agendan och it-säkerheten för krisberedskapen behöver belysas. Det är inte rimligt att Trafikverket ensamt ska ta ansvar för en så grundläggande och stor fråga, utan det är förstås regeringens ansvar att säkerställa att Sveriges alla intressen tillvaratas. Jag instämmer i Lars Johanssons fråga och undrar om vi i riksdagen kommer att få ta ställning till det och i så fall när.

Fru talman! Jag är tveksam till om man kan säga att privatisering per automatik leder till större effektivitet. Jag tycker inte det. Det här är en verksamhet som är effektiviserad. Den har omfattats av ett mycket professionellt utvecklingsarbete under många år. Vinsten förra året, som jag tidigare relaterade till, på 147 miljoner vid en omsättning på 1 1⁄2 miljard indikerar det. När det gäller det så kallade kundsegmentet är det i detta sammanhang intressant att se hur det ser ut. Det motiverar definitivt inte någon privatisering. Det handlar till 82 procent om statliga myndigheter. Det är 9 procent medie och teleoperatörer, 7 procent inom transportsektorn och 2 procent tågoperatörer. I den gruppen finns många statliga verksamheter. Det är en verksamhet som framför allt riktar sig till samhällsaktörer, till statliga verksamheter, och därför kan jag inte se att konkurrensaspekten skulle vara något argument för att privatisera. Det är en kompetent och bra verksamhet som byggts upp, och nu trycker privata intressenter på för att få vara med och ta över, kommersialisera och dessutom, utifrån sina perspektiv, göra vinster. Jag har gett en tydlig signal om att en väg framåt kan vara att bilda ett statligt bolag och på det sättet låta ICT utvecklas. Det skulle kunna vara ett sätt att skapa harmoni i den här frågan, och om frågan ska prövas av riksdagen kanske man dessutom kan klara eventuella majoriteter eftersom regeringen befinner sig i en minoritetssituation. Det är en möjlighet för att komma vidare och samtidigt bidra till utveckling, alltså att säga nej till de privata men gå vidare med ett statligt bolag.
Fru talman! Jag tycker att såväl Lars Johansson och Annika Lillemets som Peter Hultqvist resonerar på ett klokt sätt och egentligen belyser hela den breda bild som finns med i den här diskussionen. Här finns naturligtvis ett antal olika utgångspunkter, och de har funnits med från början när diskussionen om att utreda kom upp och Åke Hedén därmed fick sitt uppdrag. När det gäller Annika Lillemets fråga om det kommer att utses en utredare för att avskilja ICT måste vi först komma fram till ett beslut om huruvida det ska avskiljas eller inte. Om det ska avskiljas då lär man utse en utredare. Där är vi inte i dag, och därför kan jag heller inte svara på när det ska utses en utredare. Någon sådan är alltså inte utsedd. Det är den ena delen. Den andra delen, som både Peter Hultqvist och Lars Johansson tar upp, gäller huruvida det ska behandlas av riksdagen. Jag kan inte se någonting annat. Om vi skulle komma till en sådan situation, en sådan förändring som måste underställas riksdagen för beslut, då ska det naturligtvis komma till riksdagen. Hela resonemanget, fru talman, visar som jag sade tidigare på den breda problematiken. Jag skulle vilja betona att det är lätt att i en debatt hamna i en situation eller en diskussion om huruvida privatisering som sådan skulle vara målet. Det vill jag bestämt ta avstånd ifrån, för privatiseringar är i så fall ett verktyg, inte målet i sig. Därför måste vi först veta om det är rätt verktyg att använda i den här verksamheten, och där är vi ännu inte. Vi har försökt bredda bilden. Det här är frågor som berör inte minst mitt ansvarsområde men också it och kommunikation, den försvarspolitiska delen, det rättsliga perspektivet - bilden är väldigt bred. Vi ska därför inte forcera fram det, utan vi måste verkligen se vad som är rätt väg att gå. Peter Hultqvist tog upp om man skulle kunna ha det som ett statligt bolag. Av diskussionerna har jag förstått att det är ett alternativ. Det har funnits med i diskussionerna. I dag handlar det mer om vad Trafikverket får in för underlag, vad de kommer att ha med i den här diskussionen. Vi kommer att ha med det som underlag. Vi kommer att ha med Åke Hedéns slutsatser. Vi kommer även att behöva ha med resultatet av det uppdrag som regeringen nyligen gav till Statskontoret om behovsbilden för den skyddade kommunikationslösningen för offentlig sektor. Det ska dock inte redovisas förrän i januari 2013. Detta är absolut ingen lätt fråga, och det gäller att hantera den på rätt sätt innan vi fattar beslut. Det har vi alltså ännu inte gjort.
Fru talman! Jag tackar för beskedet från infrastrukturministern att om det ska ske en förändring ska det underställas riksdagen. Det var ett klart och tydligt besked. Diskussionen beträffande hur verksamheten ska förändras eller utvecklas avseende Trafikverket ICT är viktig. Det är också viktigt att det förs en bred diskussion om den kompetens som finns. Ett problem är den tidsutdräkt som uppstått. Vi får inte några definitiva besked om tidsplanen, när saker och ting ska komma på plats. Som Peter Hultqvist sade är det en välfungerande och kompetent verksamhet vid ICT; han har ju mer insyn i hur den fungerar i Borlänge. Brist på besked är aldrig bra i en sådan tjänsteorganisation eftersom det kan leda till att kunniga människor går vidare till andra jobb. Därför är det viktigt att ta fram en tidsplan för hur arbetet ska drivas vidare så att vi kan ge besked till människorna som jobbar i verksamheten - i första hand att den har en central funktion för staten. Det är viktigt att hitta en organisationsform som gör att vi kan utveckla verksamheten i statens regi, skulle jag vilja säga. Åke Hedén har ju pekat på möjligheten att vissa delar av verksamheten kan samordnas med andra statliga verksamheter, såsom Svenska Kraftnät, Teracom etcetera. Man borde ganska snabbt kunna komma till skott beträffande verksamheten inom ICT. Jag tror inte att det egentligen behöver vara så komplicerat eftersom det föreligger en utredning.
Fru talman! Låt mig instämma i det som Lars Johansson sade. Jag vill egentligen bara lägga till en sak, nämligen att när man funderar över om privatiseringar är rätt verktyg för att få en väl fungerande verksamhet och en hög krisberedskap vad gäller kommunikationsinfrastruktur bör man komma ihåg att det ligger i sakens natur att kriser och säkerhetshot är svåra eller rent av omöjliga att planera för. Man vet att det kommer att hända, men man vet inte när. Det gör det svårt att skriva kravspecifikationer som täcker allt om man ska handla upp kommunikationslösningar av externa utförare. Jag har svårt att se att en sådan ordning inte skulle bli mer svårhanterlig och därmed medföra en ökad risk. Jag undrar därför om det är en klok strategi att styra med viten. Fungerar en sådan ordning över huvud taget i krissituationer? Det vill jag skicka med till regeringen och framför allt infrastrukturministern. Erfarenheterna från andra områden är avskräckande. Statligt kontrollerbar kommunikationsinfrastruktur vill MSB ha. Man bör verkligen fundera i detalj på vad "statligt kontrollerbar" innebär. För övrigt ser jag liksom Lars Johansson starkt fram emot att frågan om ICT:s framtid löses snabbt, att regeringen bereder detta och att vi beslutar i riksdagen om en eventuell förändring.
Fru talman! Jag tackar alla som deltagit i interpellationsdebatten. Jag delar naturligtvis Lars Johanssons bild. Så är det i all verksamhet. Vid minsta känsla eller föraning om en förändring är det självklart att de som jobbar på en arbetsplats är fundersamma och oroliga. Man kanske börjar se om sitt hus. Därför är det naturligtvis viktigt med en tidsplan. Det är alldeles riktigt. Jag väntar naturligtvis också på vad Trafikverket och deras styrelse kommer fram till för slutsatser nu i juni. Denna fråga följer vi väldigt brett i regeringen, för den påverkar inom så många olika områden. Vi ska inte forcera fram ett beslut som i slutändan inte är bra, men ett besked måste komma tillräckligt snabbt för att vi inte ska få en krissituation och tappa kompetens som vi behöver i den verksamhet vi har.